Herr talman! Jag tycker att vänsterpartiet behåller skygglapparna på när det gäller marginalbeskattningen. Man vägrar att inse att den mycket höga marginalbeskattning som vi hade har vållat rejäla skador på den svenska ekonomin genom åren. I det avseendet är man nära nog ensam. Man kritiserar också företagsbeskattningen. Jag hörde någon i vänsterpartiet säga att den nu är så förmånlig att man tar hem och skattar sina vinster i Sverige. Vad är det för fel med det? Jag tycker att det är ett märkligt resonemang. Det är väl korrekt att svensk industri och svenska företag skall skatta sina vinster i Sverige? Det var väl en ren nackdel och en mycket dålig situation tidigare när man genom interndebiteringar försökte skatta av sig utomlands i stället. Det var till nackdel för Sverige. Vänsterpartiet har också ett gott öga till grundavdraget. I den förra debatten vi hade här ville Lars Bäckström att man helt plötsligt skulle ta bort grundavdraget vid 180 000 kronor. Det uppstod då en mycket märklig stoppeffekt. Vi enades om att detta inte var lämpligt. Nu kommer man tillbaka med en avtrappning mellan 140 000 Vi ville faktiskt ha en gräns för statsskatten och att den skulle börja tas ut vid 200 000. Det blev 180 000. Skälet var att vanliga industriarbetare och tjänstemän i vanliga lönelägen inte skulle drabbas av statsskatt. Nu vill Bäckström ta bort grundavdraget och trappa av det från 140 000. Jag förstår egentligen inte varför man skall välja den metoden, som både ur lagteknisk synpunkt och hanteringssynpunkt är ganska märklig. Varför låter man inte 50-procentsbandet gå ned till ca 145 000, eftersom det blir följden av ert förslag? Statsskatt på 20 % börjar tas ut vid 145.000 med ert avtrappningsförslag. Själv tycker jag att det är ett mycket dåligt förslag. Jag förstår över huvud taget inte skälet till att vänsterpartiet vill höja mariginalskatten för vanliga industriarbetare så fort de börjar komma upp i en vettig lön.

Herr talman! Bo Lundgren tar som vanligt först upp utlandsresor till Sovjetunionen. Det finns få likheter mellan vänsterpartiets ekonomiska politik och den ekonomiska politik som har drivits i Sovjetunionen. Där hade man ingen företagsbeskattning, mervärdesbeskattning eller mariginalbeskattning. Det är mycket svaga likheter på skatteområdet. 27,5 miljarderna. Skatten skall sänkas med detta belopp under 1992. Jag har läst er ekonomiska motion sida upp och sida ner och inte hittat en enda tabell över finansiering. Jag har bara hittat allmänna runda svängar med borde, torde, kunna, törhända, 10 miljarder här och 15 miljarder där. Det är inte så man gör en budget på riktigt i den verkliga världen. I skattefrågan intar moderaterna en extremposition. Ni lovar mycket runt men håller mycket tunt på finansieringssidan. Det är den verkliga världen. Ge mig här i kammaren eller annorstädes en tabell över finansieringen av de 27,5 miljarderna! En sådan vill jag ha, och det finns ju många tillfällen att komma tillbaka under debatten. När det gäller skattekvot och skattetryck är det så, att om vi får ekonomisk tillväxt sjunker skattekvoten automatiskt. Ett utmärkt sätt att sänka skattekvoten är därför att skapa ekonomisk tillväxt. Vad moderaterna gör är att fortsätta med devalveringspolitiken, nu med inre devalveringar genom att sänka arbetsgivaravgifterna. Det är samma idé: yttre devalvering genom formella valutakursändringar och inre devalvering genom en sänkning av arbetsgivaravgiften. Detta skapar inlåsningar i ekonomin. Det är inte ens nyliberalism, utan det är ett slags nyexpansionistisk konservativ idé. T.o.m. Tson Söderström i SNS tar avstånd från inre devalveringar. Det borde moderaterna besinna. Ni skapar dålig ekonomisk tillväxt och ökar underskottet i bytesbalansen med er ekonomiska politik. Till Kjell Johansson vill jag säga att människor inte lever på marginalskatten -- ibland lever de på marginalen på grund av era momsbreddningar. Det är en myt att tro att marginalskattesänkningar skulle skapa en lugnare löneutveckling. Det avvisas av långtidsutredningen på s. 105, där man skriver: ''Undersökningarna tycks närmast ge visst stöd för att lägre marginalskatter höjer löneökningstakten.'' Det är den nationalekonomiska forskningens ståndpunkt. I och med att man ökar spannet mellan höginkomsttagare och låginkomsttagare, måste låginkomsttagarna begära högre lön för att behålla det relativa löneläget. Även på den punkten har alltså Kjell Johansson fel.

Herr talman! Det beror på att man vid skattereformen lade ut så mycket på momshöjningar och momsbreddningar att många låginkomsttagare tappade i realinkomst. Vi vill alltså ha ett progressivt inslag i inkomstskattesystemet. Det är inte så att sänkta marginalskatter leder till löneökningar hos de lågavlönade. Däremot måste de kräva mer än annars för att få behålla sitt relativa inkomstläge gentemot höginkomsttagarna. I den meningen är marginalskattesänkningar inflationsdrivande på lönesidan. Det var detta jag var ute efter. För att inte ett slopat grundavdrag för inkomster över 180 000 kr. skall leda till för kraftiga marginalskatteeffekter måste det trappas av från ungefär 140 000 kr. Det leder till en marginalskatteeffekt på 40 %. Men det är ju inte detsamma som att skatteuttaget blir 40 %, utan det gäller endast marginalskatteeffekten. Detta skulle ge mellan 9 och 10 miljarder i ökade skatteinkomster. Huvuddelen av dessa ökade skatteinkomster kommer inte från inkomstskikten under 180 000 kr. utan från skikten över detta belopp. Ungefär 6,5 miljarder kommer från skikten över 180 000 kr. Denna finansieringsform är alltså klart progressiv, och därför är den bra. Till Bo Lundgren vill jag säga att jag läst såväl skattemotionen som den ekonomisk-politiska motionen. Det finns inga tabeller, och det hela är mycket svårtillgängligt. På finansdepartementet har man räknat på detta, och man har hittat många fel i den moderata ekonomisk-politiska motionen. Framför allt har motionärerna tillgripit ett tekniskt knep. Man lägger in presenterna till väljarna vid det ena tillfället och finansieringen vid ett annat. januari 1992. Då blir det inte så mycket på det då innevarande budgetåret, eftersom halva budgetåret då har gått till ända. Det innebär att man har finansieringen under budgetåret något så när täckt genom de besparingar man föreslår. Men på helåret 1992 blir det betydande underskott enligt förslagen i den ekonomisk-politiska motionen. Man klarar alltså budgetåret 1991/92, men man klarar inte helåret 1992. Där bedriver man en klassisk moderat överbudspolitik, skattesänkarpolitik, utan att finansiera det hela. Vad vi behöver är en ekonomisk tillväxt, satsningar på infrastruktur, utbildning, arbetsmarknadspolitik samt på forskning och utveckling. Vi behöver en satsning på ett underleverantörsprogram, och vi behöver ha AP-fonder för att trygga riskkapitalförsörjningen. Vi behöver vidare bryta upp monopolen, såväl de privata som statliga, inom varuproduktionen. Då får vi en ekonomisk tillväxt. Det skapas genom ekonomisk-ppolitiska åtgärder, inte genom någon moderat patentmedicin i form av skattesänkning.

Herr talman! Så har den alltså genomförts, århundradets skattereform. Och jag är ledsen att vara i en situation då jag måste utbrista: Vad var det jag sade? För det första skulle reformen bli neutral. Fattiga och rika skulle drabbas ungefär lika. Det var vad ni sade till mig här i kammaren före reformen. Nu blir det allt tydligare att de svagaste grupperna drabbas hårt, att den indirekta skatten som de måste betala är mycket större än den lindring i direkt skatt som de får. Det är inte på det sättet med de välbeställda grupperna. Jag och mina vänner i skatteutskottet tillhör också de få procent som verkligen tjänar på att få en sänkt marginalskatt, och det gör ju att vi har råd att betala momsen på vår konsumtion. För det andra blev inte skattereformen heller särskilt bra som styrinstrument i miljöpolitiken. Om man följt de tidiga riktlinjerna från RINK, kommittén för reformerad inkomstbeskattning, eller följt miljöpartiets förslag när det gällde avdrag för bilresor till och från arbetet, skulle man ha fått en kraftigt ökad användning av kollektivtrafiken. Nåja, en mindre ökning kunde noteras före årsskiftet, men den har väl vänts i takt med att moms på kollektivtrafik nu har införts. Detta känner vi ännu inte riktigt till. Det är dags att evaluera sådant. För det tredje har kommunerna verkligen fått problem med skattestoppet. Inte heller här är bilden helt entydig. Men många kommuner har svårt att få socialbudgeten och KBT För det fjärde kan man undra var de dynamiska effekterna blev av. Intrycket från fjolårets debatt var att i och med skattereformen skulle åtskilliga miljarder flöda in som ett resultat av en ökad aktivitet. Det man ser mest just nu är en ökad arbetslöshet. Vi är visserligen långt från den nivå som EG-anslutna länder visar upp, men det har ändå skett en mycket kraftig ökning. Arbetslöshet ser jag inte främst som en ekonomisk fråga utan som en mänsklig fråga. De som drabbas blir besvikna både på samhället och på sig själva. Passivitet och förlust av självförtroende är allvarliga problem för dessa människor. Att människor tycker att de inte har en funktion att fylla i samhället är viktigare än de ekonomiska förlusterna. Herr talman! Det är alltså facit av en överenskommelse mellan ett liberalt parti och ett regeringsparti som ville stanna kvar i regeringsställning. Jag skall nu säga lite grand om den gröna rörelsens syn på ekologin och ekonomin. Miljöpartiet de gröna anser fortfarande att det är viktigt, och kanske det viktigaste, att skatten är ett styrande element inom miljöpolitiken. Det är min, såväl som miljöpartiets, syn att västvärldens nuvarande konsumtionsmönster inte passar i ett uthålligt ekonomiskt globalt system. Vår uppfattning stöds av såväl ekonomiska som naturvetenskapliga bedömningar. Ett våldsamt utnyttjande av jordens ändliga resurser, en hänsynslös förstöring av vår egen livsmiljö och ett hårt uppskruvat ekonomiskt tempo är delar i en skadlig utveckling som varje ansvarig medborgare borde göra sitt yttersta för att vända. Men dagens ekonomiska politik är kortsiktig och ytlig. Den nyss genomförda skattereformen utgör en del av detta mönster. Syftet är att öka omsättningen och att den utvecklingen skall gå allt snabbare, och en del av innehållet i detta är att förvandla naturens resurser till sopor. Det är inte endast i de betänkanden som direkt avser miljöavgifter, miljöklasser eller miljöskatter som en ekologiskt riktig utveckling borde vara grundläggande för visa beslut. Det gäller även det betänkande som vi just nu diskuterar, och det gör det därför att skattesystemet påverkar människors beteende. I detta fall tycks vi ha radikalt olika uppfattningar om just hur vi vill att människor skall påverkas. Det verkar som om både borgare och socialdemokrater ser ett värde i att människor lönearbetar mer. Givetvis ger en större arbetsinsats en ökad bruttonationalprodukt. Men varför skulle just det vara så eftersträvansvärt? Det börjar alltså bli klart för allt vidare kretsar av politiker och ekonomer att bruttonationalprodukten är ett otillräckligt och delvis felaktigt mått på välståndet i ett land och hos dess medborgare. Miljöpartiet de gröna anser att det är mycket angeläget att få fram ett bättre mått än BNP för att mäta vad som verkligen är viktigt för ett lands och dess medborgares välbefinnande. Exempelvis inkluderar det av FNs utvecklingsprogram, UNDP, föreslagna måttet på mänsklig utveckling såväl inkomst per capita som läskunnighet och förväntad livslängd. Och man planerar att lägga in andra mått som kanske mer direkt har med miljön och livskvaliteten att göra. Med de mått som man nu har ligger Sverige på andra plats bland världens alla länder. Om man däremot räknar endast inkomst per capita ligger Sverige på sjätte plats. Jag menar att även tillgångar som ökad fritid och ökad kontakt inom familjer borde inkluderas för att mäta livskvalitet hos ett folk. Och detta ligger bakom en del av våra förslag i vår skattemotion. Skatterna skall alltså användas som styrmedel för att motverka misshushållning med resurser och miljö. Skatter på ändliga råvaruresurser måste höjas kraftigt för att minska överflödskonsumtion av dessa. Miljöskatter och avgifter på miljöfarliga utsläpp m.m. måste också införas i mycket större utsträckning och på ett mycket mer konsekvent sätt än vad som nu är fallet. Den del av inkomsterna från sådana skatter som förväntas bestå under lång tid framåt bör användas till att sänka skatter på arbetsinkomster, t.ex. arbetsgivaravgiften och den direkta inkomstskatten. En sådan överflyttning av skattebördan från skatt på arbetet till skatt på naturresurser och miljöutsläpp gynnar en miljöoch resursvänlig konsumtion, och det sänker också det direkta skattetrycket på sikt. Kapitalvinster skall beskattas minst lika hårt som arbetsinkomster. Detta är särskilt viktigt ur fördelningspolitisk synpunkt. Hittills gällande skatteregler har gjort det alltför lätt för personer med stora kapitalvinster att undvika eller minska sin beskattning. Löntagare som inte har samma möjligheter har fått bära en orättvist stor del av skattebördan. Detta är inte endast orättvist, det är också omoraliskt att skatteundandragande skall vara en lönande sysselsättning. Jag skall också säga något om skattetrycket på kort och på lång sikt. Det är nödvändigt för att motivera vårt ställningstagande i relation till moderaternas yrkande att sänka skattetrycket. Vi menar att höga skatter innebär en stark centralstyrning och maktkoncentration. Detta strider mot våra krav på decentralisering, gräsrotsdemokrati och stor frihet för enskilda medborgare. För att reparera den eländiga situation som jorden och Sverige befinner sig i ekologiskt behövs nu skattemedel. Och det behövs också en radikal ekonomisk styrning av konsumtionsmönstret. Det bekymrar tydligen inte något annat parti än miljöpartiet de gröna. Och jag är ledsen över att det är bara vi som tycks inse det. Ett lägre skattetryck kan möjliggöras på sikt genom de positiva effekterna som skulle bli följden om vi finge genomföra vår gröna politik. Dessa positiva effekter skulle kunna vara en ökad informell omsorg som är möjlig genom att man har kortare arbetstid och mer tid för val av egna aktiviteter. Det skulle även kunna vara ett minskat vårdbehov, eftersom miljön och naturen skulle befinna sig i en sundare situation. Det skulle då alltså finnas ett mindre behov av miljöåtgärder. Strävan på lång sikt skall alltså vara att sänka det totala skattetrycket. Och det är klart att det då är frestande för mig att instämma i Bo Lundgrens yrkande i motion Sk424. Däremot har jag inte alls samma motiveringar som moderaterna och därför kan jag inte ställa upp. Jag kommer därför att rekommendera de ledamöter som har en grön grundsyn att avstå vid voteringen. När det gäller fördelningen av skatterna mellan kommunalskatt och statsskatt anser vi att det kommunala skattetaget borde spela en större roll än det statliga, eftersom det borde finnas ett mera lokalt ansvarstagande. Av samma anledning anser vi att man inte borde ha något kommunalt skattestopp. Den kommunala handlingsfriheten borde inte regleras. De kommunala politikerna skall vara ansvarsfulla och därför själva ta ansvar för sin skattenivå. Det kommunala skattestoppet bör snarast tas bort. Vi menar att arbetsgivaravgifterna bör sänkas samtidigt som energi och råvaruskatter bör höjas. Det rör sig alltså om en skatteväxling. Dessutom bör vi vid sänkningen av arbetsgivaravgifterna bygga in en regional differentiering för att ge glesbygden en bättre konkurrenssituation. Herr talman! Detta var några generella synpunkter. Jag skall nu i detalj presentera några av våra förslag. Ett förslag gäller avdrag för ej yrkesmässig verksamhet. Jag tar upp saken, eftersom den inte alls behandlas i betänkandet. Det står bara att förslaget bör avstyrkas, utan någon som helst motivering. Jag efterlyser en motivering, Anita Johansson! Vi ser alltså att det med detta avdrag finns en möjlighet att uppmuntra mångsidighet i sysselsättningen. Hellre än att man utnyttjar människor som effektivaste möjliga produktionsenhet, menar vi att människorna skall ges en belöning om de gör någonting som de inte är optimalt utbildade för. Det kan gälla en kontorist som gör en insats som idrottsledare. Från hans synpunkt är det fråga om ej yrkesmässig verksamhet. Det kan röra sig om en lärare som spelar litet musik på sin fritid och får en slant för det. Det finna flera andra aktiviteter som biodling, hemslöjd och hästsport. Sådana aktiviteter kan man alltså utöva vid sidan av sitt vanliga arbete. Enligt vår mening är denna mångsidighet bra för folk, och den bör uppmuntras. Däremot menar vi inte alls att avdraget skall utnyttjas för vad som i realiteten är övertid i det vanliga arbetet. I dagens samhälle finns naturligtvis alla de här aktiviteterna, och man måste deklarera för dem och betala skatt. Det är ju riktigt att göra detta, även om det rör sig om små, tillfälliga och icke yrkesmässiga aktiviteter. Men det är också hämmande på sådana aktiviteter. Som vi vet är alternativet att man helt enkelt arbetar svart. Det är en dålig väg. Ingen av de två nämnda vägarna är bra. Vårt förslag innebär emellertid en lösning av problemet. Jag måste beröra ett problem av teknisk natur. Utskottet fixerar ett avdrag till ett visst syfte. Det betyder att man aldrig kan få en ny generell syn på saker och ting. Det här avdraget är relevant som stöd för idrottens många arbetsinsatser. Det är relevant för konstnärer och kulturskapare, liksom för olika hobbyaktiviteter. Således skulle det röra många olika moment i det här betänkandet, men jag får inte lov att komma in på detta. Det här är allvarligt ur ett vidare perspektiv än dagens. Radikala förändringar kommer ju alltid att bli omöjliga med det nuvarande systemet för beslutsfattandet, eftersom varje detalj måste inrangeras i det gamla systemets snuttifierade detaljstruktur. Slutligen skall jag säga något om den mervärdeskatt som enligt utskottets uppfattning inte tycks vara någon moms utan en effekt inom ramen för inkomstbeskattningen. Det gäller matmomsen. Outgrundliga är förvisso utskottets vägar. Min nyfikenhet behöver mättas. Varför är inte matmomsen en moms? Nåja, nu skall vi diskutera det här och det gör vi. De partier som inser problemet med EG-anslutning tillhör också dem som vill ta bort matmomsen. Detta är litet förvånande. Socialdemokraternas sent påkomna önskan att Sverige skall underordna sig EG rimmar ju dåligt med socialdemokraternas önskan att behålla den nuvarande momsbeskattningen som beträffande mat är ungefär fyra gånger högre än beskattningen i många EG-länder. Vi föreslår alltså att momsen på basmat tas bort fullständigt, varvid momsbortfallet kompenseras med en höjning av momsen på övriga varor. Någon finansiell effekt blir det inte, om vårt förslag skulle genomföras. Det var intressant att höra Rolf Kenneryd säga att 84 % av svenska folket stöder den här linjen. Inom vårt parti är vi inte vana vid sådana opinionssiffror. Med hänvisning till vad jag har sagt anser jag att skattesystemet bör förändras, så att det blir ett verksamt instrument inom miljöpolitik, fördelningspolitik och regionalpolitik. Herr talman! Ett genomförande av förslagen i betänkandet medför inte detta. Det är därför som kammaren bör avslå utskottets förslag i en hel del avseenden. Mina reservationer anger var det bör bli avslag. För tids vinnande yrkar jag i dag bifall bara till reservationerna 5, 11, 38, 55 och 59.
Herr talman! Gösta Lyngå riktade ett ganska skarpt angrepp på skattereformen. Jag vet inte om jag skall ta angreppet på allvar, eftersom det inte byggde på några sanningar. Först sade han att vi skulle ha påstått att alla skall drabbas lika, att man på något sätt skulle få en kraftig utjämning. Vad jag vid praktiskt taget varje tillfälle har sagt i talarstolen är att mariginalskattereformen med naturnödvändighet måste innebära att de som har de högre inkomsterna får en större skattesänkning. Vad vi däremot har sagt är att ingen grupp skall betala någon annan grupps skattesänkning. Så har det inte heller blivit. Att det skulle bli en dynamisk effekt och att pengarna skulle flöda in är någonting som Gösta Lyngå har hittat på själv. Något sådant har aldrig yttrats i talarstolen. För min del har jag hela tiden manat till försiktighet då det gäller talet om dynamiska effekter. Jag har sagt att effekterna tenderar att bli små och att de kommer sent. Gösta Lyngå kritiserade också att man i skattereformen inte har gett miljöpolitiken en chans. Jag vet inte om jag skall ta åt mig så mycket av denna kritik. Läser man miljöpartiets partimotion om den s.k. gröna skattepolitiken kan man ganska snart konstatera att det presenteras en luddig bild av hur ett grönt skattepaket skulle se ut. Förslaget skulle helt klart innebära att Sverige skulle uppge sin traditionella roll som en relativt välmående industrination. Därför blir det på tal om fördelningspolitik inte så särskilt mycket att fördela, snarare tvärtom. Ni säger över huvud taget ingenting om hur ert skattesystem skall se ut. Ni vill beskatta ändliga råvaror och miljöutsläpp. Samtidigt säger ni att detta inte kan påverka budgeten, utan medlen måste användas för investeringar. Järnvägsinvesteringar och andra investeringar är mycket intressanta, men hur ser det järnvägssystem, Gösta Lyngå, ut som inte behöver underhållas, som inte drar några driftskostnader? Självfallet måste man använda budgetmedel. Det finns inslag av bedrägeri i er politik, och skattepolitiken är grunden för detta. Jag tycker faktiskt att ni har missat en mycket viktig poäng. Skattereformen innebär en introduktion av miljöavgifter i Sverige. Det väckte år efter år våldsamt motstånd när vi försökte att lansera miljöavgifter, men vi lyckades få med detta i skattereformen. Vi går nu vidare.
Herr talman! Jag fick tydligen en korrektion på det här. Det var alltså inte folkpartiet som syftade till neutralitet i skattereformen. Det var kanske den andra parten som gjorde det. Folkpartiet syftade faktiskt till olika fördelningar, och i det här fallet till ett gynnande av höginkomsttagare. Jag ber om ursäkt för mitt misstag. Beträffande dynamiska effekter vill jag säga att det var ett inflöde av miljarder kronor. I fråga om just ert och socialdemokraternas förslag rörde det sig, om jag inte tar fel, om 6 miljarder kronor. Detta kallar jag flöde. Jag vet att andra partier hade större flöden. Det har sagts förut. Det var det jag refererade till. Miljöprofilen är som sagt inte på något vis tydlig i den reform som genomfördes. Jag tog som exempel avdragen för resa till och från arbetet. Där föreslog vi just av miljöskäl, och fick visst medhåll från socialdemokraterna innan ni kom in i bilden, att man skulle få göra samma avdrag om man använde kollektivtrafik, om man åkte cykel, samåkte eller något sådant. Det skulle inte gynnas att köra bil till och från arbetet. Det fick ni bort. Nu gynnas det att köra bil till och från arbetet. Det är bara ett exempel på hur man har svikit miljöprofilen i er skattereform. Kjell Johansson påpekade även att järnvägar också behöver underhållas. Det är helt riktigt. Men det kostar mycket mer pengar att investera i byggandet av nya järnvägar. Problemet är alltså att vissa skatter faktiskt kan användas för budgeteffekter, andra bör användas mer för investeringar, eftersom de är kortsiktiga. Man kan få in pengar på en viss tid. Detta måste man planera. Det var det jag refererade till i det här fallet.

Herr talman! Först vill jag ta upp påståendet att det inte skulle vara folkpartiets syfte att åstadkomma stora skillnader med skattereformen. Det var mest en tolkning av Kjell Johanssons avståndstagande från att ni hade planerat att skattereformen skulle vara neutral. Det var tydligen socialdemokraterna som gjorde den planeringen och inte ni. Det är helt riktigt, och utgör en del av miljöprofilen, att vi i vårt resonemang om matmomsen skiljer mellan sådan produktion som är av miljövänlig karaktär och sådan som inte är det. Nötboskapsproduktionen är faktiskt mer miljövänlig än de andra alternativen. Det är hela anledningen. Det finns förklarat. Det kan man läsa. Man behöver inte fråga om det här, det finns att läsa.

Fru talman! Anita Johansson sade att det hade varit underbart om vänsterpartiet hade varit mer konstruktivt. Det är klart att Anita Johansson kan anse det, men vad var det som var så destruktivt med vänsterpartiets hållning i skatteutskottet? Var det destruktivt att vi ville ha en mer enhetlig kapitalbeskattning? Var det destruktivt att hävda att Sverige borde ha en företagsskatt som ligger i pari med vad man har i västeuropeiska och i övriga industriländer och inte avsevärt lägre? Var det så oerhört destruktivt att hävda att matmomsen borde sänkas? Var det destruktivt att vi ville ha större inslag av styrande punktskatter på energiområdet? Var allt detta så destruktivt, när vi samtidigt var så konstruktiva att vi kunde tänka oss att diskutera kr., om man såg till att inte göra oerhört kraftiga momsbreddningar, som skulle ha en dålig fördelningseffekt? Är det konstruktivt att lägga sig platt för folkpartiet? Är det kravet på konstruktivitet, då är vi aldrig konstruktiva. Jag tror inte att Anita Johansson anser att man måste gå så långt i liberal riktning för att kallas konstruktiv. Anita Johansson säger att alla LO-ekonomer visar att skattesystemet har en bra fördelningspolitisk effekt. Men i propositionen finns uppgifter som säger att den femte decilen -- detta teoretiska begrepp -- tjänar 2 % på skatteomläggningen, medan decil 9 tjänar 3,1 % på skatteomläggningen. Det är 1,1 procentenheter till de bäst ställdas fördel. Jag tog undan de extremvärdena decil 1 och decil 10, för det vill socialdemokraterna göra. Så vi behöver inte gå till LO-ekonomerna, vi behöver bara läsa i regeringens proposition och se att de bäst ställda gynnas mest. Det vet alla. Detta är en reform där den som tjänar 150 000 kr. får i bästa fall 30 000 kr. Det är inte fördelningspolitiskt bra, om man sedan finansierar med momsbreddningar. Anita Johansson ville ha en liten eloge. Jag ger gärna t.o.m. en liten röd ros till Anita Johansson för att kapitalbeskattningen har blivit bättre. Samtidigt måste jag dela ut tre rejäla risknippen vad gäller progressionen. Om marginalskatterna: För mycket och för litet skämmer allting. Här gick man för långt genom att ta bort progressionen. Jag ger ett risknippe för företagsskatten. Man lägger sig där på en extremt låg nivå. Varför skall Belgien ha dubbelt så hög bolagsskatt som Sverige? Varför skall Västtyskland ha det? Och jag ger ett risknippe för den oerhört hårda momsbeskattningen. Så en liten ros och tre ris.
Fru talman! Får jag inleda med att också utdela en ros som en liten komplimang till Anita Johansson för det engagemang som hon visade i sitt anförande, i varje fall när det gäller röstläget. Det var desto mera imponerande som innehållet var tunt och delvis motsägande. Jag skall ge ett par exempel. Anita Johansson inledde med att säga att den här reformen, som hon kallar den, ger lägre skatt på sparande, men den ger högre skatt på kapital. Får jag be Anita Johansson förklara sambandet mellan dessa båda påståenden? Är det inte i själva verket så att sparande just är kapitalbildning? Någotdera av dessa påståenden måste rimligtvis vara fel. Vidare säger Anita Johansson att socialdemokraterna slår vakt om solidariteten och rättvisan. Men samtidigt upplever vi allt fler motsatta effekter av skatteomläggningen. Anita Johansson hänvisar också till schablonberäkningar, som ger vid handen att alla grupper gynnas, utan att samtidigt säga att det inom varje grupp finns betydande andelar som inte gynnas utan tvärtom missgynnas. Jag vill fråga: Varför har ingen i det praktiska livet märkt att alla gynnas? Anita Johansson försöker ju göra detta troligt. Ett sådant exempel är pensionärerna. Det är ett riktigt påstående att de inte utgör någon enhetlig grupp utan tvärtom är precis lika ojämnlika när det gäller inkomstförhållanden som vi i yrkesverksam ålder. Därför kan man inte ta pensionärerna såsom en grupp och säga att de missgynnas eller gynnas. Jag har inte heller påstått att alla pensionärer missgynnas. Men jag har påstått -- precis som Anita Johansson slutligen medgav -- att de sämst ställda pensionärerna klart missgynnas och kommer att missgynnas även efter de justeringar som nu görs. Så som grund för detta anger Anita Johansson orättvisa skillnader i kommunala bostadstillägg mellan olika kommuner. Det är en liten del i detta sammanhang. Den mest fundamentala orsaken till uppkomsten av de orättvisor som vi nu får belägg för är ett i grunden orättvist pensionssystem. Det kan vi inte göra något åt, om vi inte inrättar den form av grundpension som vi har föreslagit och som vi har att behandla i annat sammanhang. Slutligen vill jag fråga fru Johansson beträffande systemet med reavinst på bostadsrätter, vilket hon finner vara krångligt. Jag påstår att det dessutom är orättfärdigt. Varför kan man då inte ändra det i ett slag? Vilket råd ger fru Johansson när det gäller de låginkomstpensionärer som får mer än 100 % marginaleffekter på sina ränteinkomster? Får de samma svar som herr Johansson gav, dvs. att de skall skatteplanera så länge de kan göra det?

Fru talman! Bo Lundgren återkommer hela tiden till ordet valfrihet. Jag skall åtminstone göra vad jag kan för att förklara vad valfrihet är för väljarna i den valrörelse som står framför oss. För mig, Bo Lundgren, är valfrihet att kunna gå till ett sjukhus, där alla behandlas lika. Det är valfrihet att de som vill ha en barnomsorgsplats skall kunna få den. Det är valfrihet att vi skall behandlas lika. Jag vet ju att Bo Lundgren titt och tätt besöker det förlovade landet USA. Jag rekommenderar att Bo Lundgren på sin nästa resa till Amerika besöker ett sjukhus där. Jag tycker att det kanske inte är så hemskt kul att påminna om de borgerliga åren, men i bland måste man faktiskt göra det. 1976 sade Gösta Bohman: Det går att sänka skatterna om bara viljan finns. 1979 sade Gösta Bohman: Vi vill sänka skatterna. 1982 kunde vi konstatera att Gösta Boman var med och höjde inte mindre än 74 statliga skatter. Det kanske inte är något fel i detta, men då är min fråga till Bo Lundgren: Hur mycket mer trovärdig är Bo Lundgren än den hederlige Gösta Bohman? Jag tycker inte, Kjell Johansson, att jag har fått riktigt klart för mig vad ni vill gå med på när det gäller de moderata reservationerna. Det finns inte mindre än 170 reservationer från moderaterna i skattefrågan. Kjell Johansson säger nu att man säkert skall komma överens om skattepolitiken. Då säger Rolf Kenneryd att hans parti nog bör få vara med och slå litet grand från vänster. Jag har i flera debatter här i kammaren berömt Kjell Johansson och folkpartiet för er insats när det gäller skattereformen. Det är ju så, Lars Bäckström, att vi socialdemokrater tyvärr inte har någon egen majoritet här i kammaren. Vi är tvungna att gå till ett annat parti för att få igenom en sådan här stor uppgörelse. Vänsterpartiet visade under resans gång ingen större ambition att försöka bidra till skattereformen. Jag har ju suttit med i utredningen, så jag vet hur tongångarna har varit hos vänsterpartiet. Därför har jag varit glad över att folkpartiet ställt upp. Naturligtvis har vi fått ge och ta från båda partiernas sida; så är det i en sådan här stor uppgörelse. Det är självklart. Men nu ställer man sig ändå frågan: Hur skall folkpartiet liberalerna kunna regera tillsammans med moderaterna i skattefrågan? Skattefrågan är en central fråga för svenska folket; det är med skatterna vi finansierar vår välfärd.

Herr talman! I mitt huvudanförande glömde jag en teknisk fråga, där jag vill inta samma position som Bo Lundgren. Det gäller att yrka bifall till de reservationer som vi inte har yrkat bifall till från vänsterpartiets sida. Det gäller sådana moment där annat parti yrkat bifall till sin reservation. På så sätt får vi symmetri. Anita Johansson konstaterade att regeringen inte har egen majoritet. Det är ju en truism; visst vet vi det. Man måste då göra upp med någon. Det är alldeles riktigt. Anita Johansson säger då att under resans gång -- och avser då utredningsarbetet -- var inte vänsterpartiet tillräckligt konstruktivt. Förhållandet mellan vänsterpartiet och socialdemokraterna har väl, försökte jag säga i mitt inledningsanförande, präglats av att socialdemokraterna tidigare tagit små steg mot inkomstutjämning i rättvisa och solidaritet. Vill man vara raljant mot vänsterpartiet kan man säga att vänsterpartiet ungefär har intagit samma inställningen: men mer och fortare. Vad man nu gjorde i skattefrågan var att lägga om kursen 180 grader; man gick över till de stora klivens strategi, åt höger. Det är klart att vi blev fundersamma då. Vi såg hur ni sjönk på detta vis. Det viktiga är dock inte vad som händer i utredningarna. Men ni satte en turbofart, lade in ett slags overdrive i er resa, åt höger. Då intog vi här i riksdagen nästan den positionen att vi sade: mindre och saktare så att det blir litet rimligare. Vi gick långt i våra överläggningar för att blockera, men ni ville inte lyssna. Det är dock utskottet som skall hantera frågan. Men ni socialdemokrater valde att hantera den med de slutna rummens politik; Haga, Rosenbad. Det kan inte vi lastas för. Vad som nu har hänt är att ni inte har ert tilltänkta äktenskap med folkpartiet; förlovningen är ju uppenbarligen bruten. Nu går folkpartiet på skattesänkarlinjen. Nu driver ju moderater och folkpartister den linjen att -- för att travestera ett västsvenskt uttryck: Det skall nog ordna sig med is bara vi har skridskor. Bara vi får regeringsmakten sänker vi skatten; kosta vad det kosta vill. Detta kommer ju att skada Sveriges ekonomi i märgen. Vi kommer att få hisnande problem med vår bytesbalans. Och med bytesbalansunderskotten kommer vi att få försämrad industriell tillväxt. Det finns alltså en mycket allvarlig risk att den nyliberala politiken -- om vi skall kalla den så -- kommer att leda till ett stopp i industritillväxten och en devalveringspolitik, vare sig det nu är en yttre eller inre devalvering man kommer att välja. Det är det scenario vi kan se framför oss, och det är ni socialdemokrater som har berett marken för det genom att gå på den här linjen.

Herr talman! Jag vet inte vad det är för fel på ljudvågorna eller högtalaranläggningen, men jag har frågat flera gånger nu angående EG och matmomsen. Det är faktiskt så att i EG-länderna är matmomsen mycket låg. Här har vi en matmoms som är ungefär fyra gånger högre. Borde inte anpassningen av matmomsen vara ett steg i arbetet med att Sverige skall underordna sig EG? Matmomsen är dyrbar, och frågan borde förberedas redan nu.

Herr talman! Jag skall fortsätta med min stil och svara på alla frågor som Anita Johansson ställer till mig så gott jag kan. Hon frågade mig vad det är som vi vill gå med på i de moderata reservationerna. Det kommer, Anita Johansson, på kort sikt att framgå av den votering som vi skall ha här. Jag är säker på att det kommer att framgå ganska klart. På litet längre sikt är det så att vi kommer att gå till val, vi kommer att gå ut till väljarna med lika klara och entydiga besked i skattepolitiken som vi gjorde i det förra valet. Vi kommer inte att svika dem som då röstar på oss, varken i regering eller riksdag. Vi kommer att genomföra den politiken. Det borde vara en modell att ta efter även för er socialdemokrater. Till slut upprepar jag min fråga, den enda fråga jag har ställt till Anita Johansson: Varför vägrar ni socialdemokrater att avskaffa avdragsrätten för fackföreningsavgifter och se över de bestämmelser som gäller för både arbetsgivar och löntagarsidan?

Herr talman! Jag skall börja med att upplysa Anita Johansson om att moderata samlingspartiet har många hundra tusen kvinnliga väljare. De är uppenbarligen positivt inställda även till vår skattepolitik. Det är ganska vårdslöst att kasta ut sådana påståenden som Anita Johansson gjorde, må vara i ett exalterat tillstånd i tron att socialdemokraterna skall vinna några skördar på att åstadkomma den värsta arbetslöshetskris som Sverige har haft under det senaste decenniet. Det är en arbetslöshetskris som socialdemokraterna tror att man nu skall kunna bemästra bara för att man har skapat den. Herr talman! Jag ber också att få upprepa den, eller de, frågor som Bo Lundgren ställde till Anita Johansson i hennes egenskap av regeringspartiets taleskvinna här i debatten. Jag ber henne svara på Bo Lundgrens fråga beträffande ärendet Fri tidning.

Bo Lundgren ställde frågorna, och han fick inget svar. Det finns ganska många anställda i tidningsbranschen som är angelägna om att få svar på just detta, om det är rättvist eller inte. Är det kanske på det viset att de båda skattekoalitionspartierna har för avsikt att rätta till detta så att det blir en annan tingens ordning? Om svaret skulle vara ja, på denna min sist ställda fråga, undrar jag när det är meningen att denna rättelse skall komma till stånd. Detta betänkande som vi har behandlat här ganska länge och som är oerhört viktigt handlar om all den skatt vi betalar. Vi har ett skattetryck i Sverige, räknat i skattekvot på nästan 57 %. Det land som kommer närmast oss har lite över 50 %, och länder ute i Europa ligger under 40, ja, ända ner till 30 i skattekvot. I detta betänkande finns en reservation 45.

Låt mig nämna någonting om hur de som är anställda på en tidning -- och det gäller alla tidningar, såväl A-pressen som borgerliga tidningar -- beter sig när de får tidningen hem till bostaden. Jo, journalisterna kollar mycket noga: Hur blev det? Vad är det vi har skrivit? Vad kan vi göra för uppföljning i nästa dags tidning, arbetsprodukt? Både redigerare och reportrar har samma intresse av att i arbetet vidareutveckla det de har arbetat med dagen innan. Det som arbetar på reproavdelningarna, rastrerar bilder, är oerhört intresserade av hur de där bilderna blev som de arbetade med dagen innan. De som arbetar med tryckpressen, i presshallen, kollar genast hur trycket blev i tidningen. Det är en del av deras arbete. Annonsavdelningens anställda, alltifrån annonskonsulenterna till dem som sitter och tar emot annonser, slår upp de sidor där de finner resultatet av sina arbetsansträngningar dagen innan. Blev det rätt? Det kanske har blivit fel i någon annons. I så fall ringer man i arla morgonväkten, om det nu är en morgontidning, till annonsavdelningen, eller kanske rent av till annonsören, och beklagar det inträffade. Man lever med intensivt i den produkt man har varit med om att skapa, och det har varit en självklarhet i tidningsbranschen, under århundraden, att de anställda hos företaget har fått denna tidning hem till bostaden gratis. Men se, icke längre! Nu skall detta arbetsredskap beskattas. Hos riksskatteverket trodde man att det där nog inte var så svårt att tolka på ett annat sätt. Därför tog Tidningsutgivareföreningen genast kontakt med riksskatteverket, och det pågick någon form av samtal. Men dagen före allmänna motionstidens slut här i riksdagen, i januari, kom beskedet att riksskatteverket tolkade propositionen och riksdagsbeslutet så att det här arbetsredskapet skulle beskattas som en förmån, en inkomst. Efter detta har det väckts motioner, bl.a. av Bo Lundgren och av mig m.fl. -- en tvåpartimotion där jag står som första namn. Det har blivit -- utgår jag ifrån -- en diskussion i skatteutskottet. Där har det för övrigt också varit en uppvaktning från Journalistförbundet. Man har haft ett och samma budskap: Ni måste väl rimligen skapa rättvisa på det här området. Nu finns det en relativt omfattande skrivning på s. 31 i betänkandet. Jag skall bara citera ett par meningar: ''När det gäller förmån av fria tidningar bör det enligt utskottets mening i första hand ankomma på riksskatteverket att efter hand lösa de praktiska tillämpningsproblem som nu har aktualiserats.'' Det slutar dock med ett avstyrkande. Som sagt: Kjell Johansson är naturligtvis också oehört välkommen att närmare precisera det här. Jag lovar er att det finns massmediefolk -- för resten även folk inom radio och TV som nu har drabbats av samma beskattning när det gäller deras arbetsredskap -- tillsammans några tusen som är intresserade av vad ni har att säga.
Herr talman! Det är riktigt som Göthe Knutson säger, att vi från utskottets sida har skrivit i betänkandet att det är riksskatteverket som skall lösa de praktiska tillämpningsproblemen när de gäller de fria tidningarna. Men i grunden är det ju så, när vi säger att vi skall sänka marginalskatterna och skatten på arbete, att vi vill finansiera dessa skattesänkningar. Vi vill inte upprepa det som händer mellan 1976 och 1982, att vi får en massa miljarder i skulder. Bara en liten passus till Göthe Knutson: Om vi inte skulle ha haft dessa 60 miljarder i ränteutgifter, så hade vi kunnat sänka all moms till 15 %. Men jag hoppas, herr talman, att riksskatteverket skall lösa det här problemet på ett för alla parter lämpligt sätt.

Herr talman! Jag förundrar mig något över att en så erfaren ledamot av riksdagen tar till ett så enkelt argument -- eller skall vi säga ett argument i utkanten -- som Anita Johansson anförde nu. Jag frågade i ett rent sakligt ärende, konkret, och så får vi plötsligt höra om räntan på statsskulden. Det var väl i alla fall ganska egendomligt. I den mån den nu har någon som helst betydelse i det här sammanhanget, så skall jag be att få svara att det under åren 1976--1982 endast var på två områden som socialdemokraterna, med bl.a. Anita Johansson som ledamot, inte bjöd över vad de borgerliga partierna föreslog i utgifter. Hela tiden överbud! Vad hade det då blivit i statsskuld och ränteutgifter? Efter 1982 års maktskifte ökade dessutom statsskulden, särskilt till utlandet. Det åstadkom ni med förödande effektivitet. Men om vi skulle ta den här sakfrågan! Det finns som sagt några tusen tidningsanställda och radiooch TV-anställda som undrar. Är det nu så -- och jag citerar Anita Johansson -- att den här skatteomläggningen skall finansieras av de tidningsanställda? Den fråga som Bo Lundgren ställde nyss, och som jag upprepade, gällde om det är rättvist att det utgår obeskattade personalrabatter till anställda inom livsmedelshandeln -- jag antar att det också förekommer i annan köpenskap -- och t.ex. till de anställda hos Volvo. Om man köper en bil med 10-- 15 % rabatt, handlar det om många tusen kronor. En tidning kostar brutto mellan 900 och 1 500 kr., och det är en betydligt lägre summa. Berätta bara: Är det rättvist? Och om det inte är rättvist, vad tänker regeringspartiet göra åt det, så att riksskatteverket får klart för sig att det är Anita Johanssons och regeringens mening att man skall utfärda tillämpningsföreskrifter som gör att det blir rättvisa, dvs. att det icke blir någon beskattning?

Herr talman! Det är bara att konstatera att det stora, jobbiga och hemska under de borgerliga åren var att reallönerna urholkades alldeles förfärligt för den svenska vanliga inkomsttagaren. Vi kan konstatera att den borgerliga regeringen höjde 74 eller 75 skatter. Jag vidhåller, Bo Lundgren, att de 22 förslagen som socialdemokraterna har lagt fram när det gäller skatteplanering, skattefusk och skattefiffel får ni stå ensamma emot. Det är 22-0 till moderaternas fördel, som vissa tycker, eller nackdel, som andra tycker. Jag är glad för att centerpartiet har så kraftigt tagit avstånd från den moderata politiken i dag.

Fru talman! Sverige har under den socialdemokratiska regeringsperioden fått världens högsta skattetryck. Då är det inte underligt att vi också ståtar med världens högsta moms. Vi moderater har varnat för denna utveckling. Vi avvisade momsbreddning och höjda mervärdeskatter i samband med skatteomläggningen, och vi avvisade höjningen till Nu ser vi effekterna av dessa momsskattehöjningar. Enskilda människor kan inte längre stå på egna ben därför att skattehöjningarna har drivit upp kostnaderna. Bidragsberoendet har ökat för tiotusentals och åter tiotusentals människor. Konkurrenskraften i förhållande till vår omvärld har kraftigt försämrats. Med facit i hand kan vi nu konstatera att slopandet av den s.k. turistmomsen har inneburit att tusentals jobb förlorats. Enskilda företag kämpar med näbbar och klor för att kunna överleva. Införandet av resemoms från den 1 januari i år kommer i ännu högre grad att förvärra situationen för denna bransch. Vinterturismen i Norrland liksom den gotländska turistnäringen är ett par exempel som redan har drabbats och kommer att drabbas av den konkurrenshämmande resemomsen. Våra konkurrentländer har exempelvis ingen liftmoms, och momsen på resor är i genomsnitt 6 % i EG. Den misslyckade regeringspolitiken leder till att arbetslösheten stiger mycket snabbt i hela vårt land. I sysselsättningssvaga områden som är beroende av turistnäringen blir följderna ännu värre med hänsyn till den konkurrenshämmande momshöjningen. Vad gör socialdemokraterna åt detta? Som vanligt hänvisar de till pågående utredningar. Som vanligt är deras enda recept: nya bidrag. Inte en tanke ägnas åt att sänka skatterna. Jag lyssnade på en skatteutfrågning i går kväll. Där framgick det fullständigt klart att den socialdemokratiske företrädaren inte alls ville vara med om att medverka till ett sänkt skattetryck. På samma sätt har vi hört Anita Johansson uttrycka sig i dag. Det är således nya bidrag som gäller. Nyligen kom på riksdagens bord en höjning av KBT. Nu glunkas det om att de värsta sviterna av den hemmatillverkade nedgången i turistnäringen skall lindras med nya bidrag. Det är dömt att misslyckas. Det finns bara en väg att gå, Kjell Nordström: sänk skatten! Det är nödvändigt att anpassa momsen till internationell nivå så att våra företag i Sverige kan konkurrera på något så när lika villkor. Fru talman! Det hade varit bra om även folkpartiet liberalerna hade deltagit i denna debatt. Då hade vissa frågetecken kunnat rätas ut. Skatteomläggningen är ju som bekant genomförd. Jag har full förståelse för att folkpartiet liberalerna fram till dess att beslutet om skatteomläggningen var ett faktum stått fast vid sin överenskommelse med socialdemokraterna. Men nu finns det väl ingen som helst anledning att hanka sig fast vid detta stelbenta parti som fullständigt är i avsaknad av visioner. Den socialdemokratiska tredje vägens politik har havererat. Sverige behöver en ny borgerlig regering. De tre borgerliga partierna i Sveriges riksdag är överens om att sänka skattetrycket. Moderata samlingspartiet och folkpartiet liberalerna är överens om att en del av denna skattetryckssänkning skall omfatta mervärdeskatten. I första hand bör vi naturligtvis snabbt åstadkomma förändringar av sådana skatter som är direkt skadliga för landet. Det finns inget som helst tvivel om att den s.k. turistmomsen är en typisk skadlig skatt. Det är således hög tid för folkpartiet liberalerna att skaka av sig det socialdemokratiska oket. ''Släpp fångarne loss, det är vår'', Kjell Johansson! Fru talman! Sverige är berett att inleda förhandlingar med EG om ett medlemskap. Då är det samtidigt nödvändigt att vi redan nu också förbereder oss på att sänka de konkurrenshämmande svenska skatterna. Det är därför vi moderater vill påbörja denna skattesänkning genom att redan den 1 maj återinföra den differentierade turistmomsen och den 1 juli fortsätta med en generell momssänkning med 1,54 %. Vi vill därefter gå vidare för att i mitten av 1990-talet, då Sverige inträder som medlem i den gemensamma marknaden, ha En av hörnstenarna i en mervärdesbeskattning är att den skall vara konkurrensneutral. En stor andel av de reservationer som föreligger i detta betänkande behandlar just denna viktiga fråga. Basbreddningen av momsen har i många avseenden resulterat i en ökad konkurrenssnedvridning. Det är nödvändigt att genom förändringar i lagstiftningen åstadkomma neutralitet i beskattningen. Enskild verksamhet inom vård-, omsorgs och skolområdet som riktas direkt mot vård och omsorgstagare samt elever belastas med mervärdeskattekostnader avseende sin skattefria verksamhet. Bedrivs motsvarande verksamhet i kommunal regi eller i enskild regi som upphandlats av kommun, erhålls full kompensation för momskostnaden. För exempelvis ett enskilt sjukgymnastföretag kan det röra sig om åtskilliga tiotusentals kronor i ökade kostnader för verksamheten jämfört med den offentliga sektorn; kostnader som ytterst drabbar vårdtagaren. Den enskildes valfrihet begränsas. Varför skall dessa människor drabbas av en i grunden felaktig lagstiftning? Dessutom hämmas enskild verksamhet inom dessa viktiga områden, Kjell Nordström. Det är framför allt kvinnor som hindras att bli egna företagare. Fot och naprapatvård utgör momsbelagda tjänster från årsskiftet. Diabetiker, reumatiker och äldre människor är i stort behov av förebyggande och behandlande fotvård. Det råder således inget tvivel om att det är fråga om en vårdtjänst. Det är därför självklart att denna tjänst även bör hänföras till skattefri vårdtjänst. Jag tycker det är stötande att denna för enskilda människor viktiga vårdtjänst i momshänseende behandlas som en skattepliktig skönhetsvårdstjänst. Jag har fått brev från en fotterapeut som känner sig kränkt som yrkesmänniska av att hennes viktiga arbete att ge vård till enskilda människor är liktydigt med skönhetsvård. Menar socialdemokraterna på fullt allvar att fotvård inte är en vårdtjänst? Menar socialdemokraterna på fullt allvar att naprapatvård inte är en vårdtjänst? Jag vill ha svar på dessa frågor, Kjell Nordström. Av reservationerna framgår också att konkurrenssnedvridningar förekommer om verksamheten tillhandahålles av en ideell organisation i jämförelse med ett företag. Vi har i olika reservationer visat på vilka förändringar vi vill göra för att undvika dessa konkurrenssnedvridningar. Vi har således påtalat felaktigheten i att idrottslig verksamhet momsbelägges i vissa fall, liksom att dans och diskotekstillställningar belastas med moms på entrébiljetten om de tillhandahålles av enskild arrangör medan ideella föreningar slipper detta momspåslag. Fartyg är numera också skattepliktiga i momshänseende. Eftersom de flesta EG-länderna inte har infört motsvarande regel, är detta ytterligare ett område som får konkurrenshämmande effekter. Dessutom drabbas redare och fiskare av att få erlägga moms på hela båtens värde om den byggts om på ett utländskt varv. I Blekinge är det mycket vanligt att våra fiskare bygger om sina fiskefartyg på Bornholm. De vänder sig till Bornholm för att få fullgod kompetens. När de återkommer till Sverige med båten tvingar tullen dem att betala moms på hela båtens värde. Det kan röra sig om en ombyggnad för mindre än 100 000 kr., men likväl tvingas man betala moms på ett båtvärde på flera miljoner kronor. Jag har ett exempel där en redare byggde om sin båt i Polen för cirka en halv miljon kronor. Han skall betala moms med 750 000 kr. när han tar in båten i Sverige igen! Jag har påtalat detta i utskottet, och jag hoppas att vi skall komma till rätta med denna helt orimliga hantering. Det är dock att märka att regeringen har varit medveten om dessa effekter men som vanligt inte brytt sig. Det borde vara självklart att man inte skall behöva betala moms på hela fartyget därför att detsamma varit föremål för en ombyggnad utanför landets gränser. Vilken småföretagare har möjlighet att plötsligt kasta fram en halv miljon kronor? Även om man får avdrag för det, skall ju pengarna fram. Moderaterna har sedan länge förordat att tullmomshanteringen skulle slopas avseende den import som rör skattskyldiga till mervärdeskatt. Det är också ett led i EG-harmoniseringen. Den kan åstadkommas direkt. Då hade vi exempelvis sluppit den negativa effekt som jag nyss redogjort för. Fru talman! Det finns åtskilligt ytterligare att ta upp när det gäller momsen i vårt land. De moderata synpunkterna framgår av våra reservationer. Jag skall emellertid avsluta med att nämna något om Sjöräddningssällskapet, är en ideell organisation som bildades 1907. Denna frivilliga organisation har ett mycket brett stöd hos allmänheten. Medlemsavgifter, gåvor och donationer finansierar drift och investeringar. Märk väl! Inga statsbidrag erhålles. Sjöräddningssällskapet utför räddningsaktioner vid rikets kuster och i vattnen däromkring samt i sjöarna Vänern, Vättern och Mälaren. Sällskapet bedriver också övrig humanitär allmännyttig verksamhet till sjöss och vid kusterna. Det kan vara fråga om sjuktransporter, hjälp till isolerad ö och fiskarebefolkning under isvintrar och säkerhetsbevakning för fritidsbåtar. Det är således en omfattande verksamhet som bedrivs. Ett stort antal människor är på sin fritid engagerad i denna viktiga verksamhet. Jag har själv tagit del av den fina verksamhet som sällskapet har i Sölvesborg. Med idogt arbete och med hjälp av insamlade medel har man nyligen investerat i nya utbildningslokaler och håller på med att samla in medel för att kunna skaffa ett nytt livräddningsfartyg. Sjöräddningssällskapet svarar för närmare 30 % av sjöräddningsinsatserna i Sverige -- och som sagts grundas det helt på frivilliga insatser. Sjöräddningssällskapet varit befriat från att erlägga moms avseende sina fartyg för verksamheten samt för drift, underhåll och utrustning för desamma. Skattebefrielsen har givetvis grundats på att sällskapet på ideell basis har bedrivit denna för sjöräddningen så viktiga verksamhet. Till följd av att fartygen numera är skattepliktiga till moms kommer Sjöräddningssällskapet att drabbas av momskostnader på uppskattningsvis 3--4 milj.kr. per år. Det är en orimlig konsekvens. Det får till följd att dess insamlade medel blir föremål för beskattning trots att riksdagen tidigare ansett att Sjöräddningssällskapet skall vara befriat från skatt. All redovisning sker från huvudkontoret i Göteborg. Rent praktiskt är det inga som helst problem att med retroaktiv verkan från den 1 januari återställa Sjöräddningssällskapets momsbefrielse utan att införa undantag avseende skatteplikten för fartyg. Mycket enkelt kan Sjöräddningssällskapet behandlas på samma sätt som nyhetstidningsföretagen i vårt land. Fortsatt momsbefrielse avseende tidningar mötte inga hinder hos de partier som företrätt majoriteten, varför det inte föreligger några principiella skäl att inte skapa motsvarande skattebefrielse för Från moderat sida vill vi med kraft hävda att Sjöräddningssällskapet även framdeles skall vara momsbefriat. Vi har emellertid ställt oss bakom en skrivning i reservation 24 som utmynnar i att vi kräver att Sjöräddningssällskapet skyndsamt medges full kompensation för den kostnadsökning som uppkommit från den 1 januari i år. Bakom reservationen står moderaterna, centern, vänsterpartiet och miljöpartiet. Det förvånar mig verkligen att inte folkpartiet liberalerna ens i denna fråga kunnat handla självständigt. Det är särskilt förvånande eftersom man tidigare i dagens debatt nu talat om vikten av att införa avdragsrätt för gåvor till ideella och humanitära ändamål. I ett särskilt yttrande till detta betänkande har vi moderater uttalat att full kompensation till Sjöräddningssällskapet endast kan uppnås genom en momsbefrielse motsvarande vad DN m.fl. Med det sagda, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 3, 15 och 24. I den mån bifall yrkas till moment där det förekommer moderata reservationer, yrkar jag också bifall till dessa reservationer.

Fru talman! Jag har under tidigare debatt berört centerns huvudprinciper för beskattningssystemet och även utförligt redovisat vårt förslag till sänkt mervärdeskatt på mat. Jag vill därför här och nu inleda med att bara erinra om att vi från vår sida som ett väsentligt inslag i det svenska skattesystemet anser att vi behöver en differentierad mervärdeskatt med reducerad skattesats på mat och boende. Jag skall också beröra frågan om den s.k. turistmomsen, ett oegentligt uttryck eftersom det inrymmer åtskilliga saker. Det inrymmer specifika turisttjänster som t.ex. skidliftavgifter och liknande, men det innehåller också det som brukar kallas för hotell och restaurangmervärdeskatt. Det är också en ganska oegentlig benämning. Bakom uttrycket döljer sig ju all övernattning och all mathållning i kommersiell regi. Det gäller bl.a. en så enkel övernattningsform som övernattning på campingplatser. Det gäller också all lunchbespisning och korvkioskbespisning. Vi skall således inte ge de svenska medborgarna intrycket att det är fråga om en exklusiv verksamhet genom att kalla den för hotell och restaurangtjänster. Det handlar alltså också om enkla former av övernattning och utspisning. Bakom ordet turistmoms ligger också persontransporter. Vi anser att det både av turistnäringsskäl och av miljöskäl vore rimligt att undanta persontransporter från mervärdeskatt. Det här får inte minst regionalpolitiska effekter. Vi kan avläsa att antalet konkurser i exempelvis Jämtlands län ökar i det närmaste dag för dag, till stor del beroende på den införda turistmervärdeskatten. Ett annat speciellt utsatt län vad gäller framför allt persontransporter men även andra inslag i turistmervärdeskatten är Gotland, som dess värre riskerar att få stora delar av sitt turistiska näringsliv utslaget. Det betyder också mycket för bytesbalansen. Den minskade basen för beskattning till följd av den höjda mervärdeskatten medför sannolikt en dålig affär för staten. Låt mig ge ett exempel på den närmast paniska förskräckelse med vilken staten till följd av skatteomläggningen måste göra nödvändiga förändringar i det fattade beslutet. Det rör också det som Karl-Gösta Svenson uppehöll sig vid, nämligen Sjöräddningssällskapet. Sjöräddningssällskapet sköter sjöräddningen längs våra kuster och även i våra större sjöar. Verksamheten finansieras genom avgifter och bidrag från enskilda medlemmar och stödföreningar samt genom gåvor och donationer. Det här är en i hög grad samhällsnyttig verksamhet som tidigare var undantagen från skyldighet att erlägga mervärdeskatt vid anskaffning av livräddningsfartyg. Detta undantag har man nu tagit bort. Vi tycker det vore mest logiskt med ett fortsatt undantag. Om det inte blir möjligt att vinna majoritet för det förslaget, har vi krävt att verksamheten ges bidrag, även om det enligt vårt synsätt innebär en onödig rundgång. Det enklaste vore att medge fortsatt undantag från mervärdeskatt. Detta har den cementerade trojkan kring skatteomläggningen, dvs. socialdemokrater och folkpartister, motsatt sig. Det förtjänar att till protokollet läsa upp majoritetens motivering för detta. Man säger så här: ''En av utgångspunkterna för riksdagens beslut om en reformerad mervärdeskatt var att dolda eller indirekta subventioner borde undvikas och att den subventionsform -- s.k. kvalificerat undantag -- som använts i detta fall över huvud taget inte borde få förekomma i mervärdeskattelagen.'' Litet längre ned på samma sida i betänkandet skriver man så här: ''Det bör ankomma på Sjöräddningssällskapet att ta initiativet till ett bidrag eller stöd från staten genom en framställning till regeringen i saken.'' Majoriteten har alltså inte ens bemödat sig om att själv ta något initiativ, vilket vi reservanter har föreslagit. I stället överlåter man iniativtagandet till Sjöräddningssällskapet som därmed möjligen kan få bidrag eller annan ersättning från regeringen. Jag kan inte undanhålla kammaren en reflexion som baserar sig på tidigare erfarenhet som kommunstyrelseordförande i en halländsk kommun. Jag förde där en ganska intensiv kamp mot administrativa avarter. En nära medarbetare påpekade gång på gång för mig följande: Du skall veta att det finns både god och dålig byråkrati. Jag var redan då medveten om det och är det fortfarande. Men detta sätt att hantera saker och ting som majoriteten ägnar sig åt måste utan tvivel hänföras till kategorin dålig och helt onödig byråkrati. Jag kan inte förstå annat än att det är rena prestigeskäl som gör att majoriteten inte är beredd att fatta beslut nu. Jag skall också uppehålla mig vid ett annat angeläget problem som borde lösas nu och icke senare. Det gäller konkurrensbegränsande förhållanden för vissa försäkringsbolag men också för övriga federativt uppbyggda organisationer. För verksamhet i vad man skulle kunna kalla för vanliga företag betalas ingen moms på de interntjänster som distribueras inom företaget, och det är naturligt. För de federativt uppbyggda organisationerna är förhållandet det rakt motsatta. Tjänster som vandrar mellan olika organisationsled i dessa federativt uppbyggda företag utsätts för mervärdeskatt när de passerar gränsen för dessa organisationsled. Det är ett förhållande som vi tycker bör ändras. Det är i allra högsta grad konkurrenssnedvridande, förhindrar mångfald i näringslivet och befrämjar likformighet på ett sätt som vi inte tycker är bra. Låt mig citera vad som står om detta i utskottsbetänkandet: ''Regler av detta slag innebär emellertid att skattesystemet blir mer komplicerat. Det är ändå angeläget att behovet av denna möjlighet närmare undersöks. Särskilt bör beaktas om frånvaron av en sådan ordning innebär konkurrensnackdelar för svenska företag. Utskottet förutsätter att regeringen uppmärksammar detta och tar de initiativ som anses erforderliga.'' Någon egen initiativrätt eller initiativförmåga har alltså inte den majoritet som står bakom dessa skrivningar. Detta leder till att de företag som är utsatta för denna konkurrensbegränsning, fortsättningsvis lever under stor ovisshet och stor osäkerhet. Det kan betyda att dessa företag för att över huvud taget kunna leva kvar i det svenska näringslivet tvingas till att ta ställning till ändrad företagsform -- allt beroende på den stelbenthet som majoriteten visar. Jag kan inte komma till någon annan slutsats än den jag gjorde under debatten kring föregående betänkande, nämligen att det krävs en annan majoritet i den här riksdagen än den som stått och står bakom skatteomläggningen för att prestigen skall kunna kastas åt sidan och nödvändiga förändringar kunna genomföras. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1,

Fru talman! Den här debatten känns faktiskt litet avslagen, och det kanske inte kan bli på annat sätt. Vi har att ta ställning till ett antal motioner om mervärdeskatten. Samtidigt får vi inte behandla alla momsyrkanden på området. Frågan om matmomsen har vi redan diskuterat i samband med behandlingen av föregående betänkande. Energimomsen och andra energifrågor skall vi behandla senare. Detta gör att möjligheterna till en helhetssyn på mervärdeskattesystemet minskar. Själv tycker jag att den principiella frågan om moms kontra inkomstskatt är viktig att debattera. Numera kommer statskassans inkomster i stor utsträckning från just momsen, och det är ett resultat av skatteomläggningen. På fem år har statsbudgetens momsintäkter i princip fördubblats, och för budgetåret 1990/91 beräknas de uppgå till drygt 131 miljarder. Under samma tid har inkomsterna från den statliga inkomstskatten minskat från 49 miljarder till knappt 21. För innevarande budgetår beräknar riksrevisionsverket att momsinkomsterna kommer att uppgå till 141 miljarder medan den statliga inkomstskatten beräknas till 18,3 miljarder. Det är alltså en ganska stor omfördelning. Vi i vänsterpartiet ser skattesystemet som en helhet och som ett medel för en rättvis fördelning. Vi vill att skatt skall tas efter bärkraft, något som Lars Bäckström redovisade i samband med behandlingen av föregående betänkande. Vi vill alltså ha en annan fördelning mellan inkomstskatt och moms. Som redan har framgått har det inte funnits majoritet i parlamentet för en sådan fördelning. Nu vill olika partier kräva rättelse av några av de största misstagen. Av mängden behandlade yrkanden i skatteutskottet framgår med önskvärd tydlighet att skatteuppgörelsens förträfflighet på goda grunder kan ifrågasättas. De sänkta inkomstskatterna skulle ju finansieras genom en breddning av momsen. Dess värre förefaller det som om oppositionen inte får gehör för några av sina krav. Utskottsmajoriteten är stabil möjligen med undantag av den fråga som gäller Sjöräddningssällskapet. Där borde det gå att finna en öppning. Fru talman! Jag skall ta upp till debatt några av orättvisorna med skatteomläggningen. En stor del av finansieringen har lagts på boendet, vilket slår mycket orättvist. Bl.a. utgår moms på vatten, avloppsrening och sophämtning. Dessutom har den socialdemokratiska och folkpartistiska majoriteten infört en särskild uttagsbeskattning för ny-, tilleller ombyggnader, samt för reparationer m.m., lokalstädning, fönsterputsning, renhållning och annan fastighetsskötsel om lönekostnaderna inkl. sociala avgifter överstiger 150 000 kr. per år. Detta ser man -- som det står i betänkandet -- som ett uttryck för en rättvis beskattning. Kjell Nordström får ursäkta, men jag tycker att det är en synnerligen felvald förklaring. Om man ser till skatteomläggningens konsekvenser för boendekostnaderna så är väl rättvisa det minsta man kan tala om. De höjda boendekostnader som blivit följden slår ju blint och drabbar även dem som inte fått ett öre i skattesänkning. Resultatet har hittills blivit högre bostadsbidrag och extra stöd till pensionärernas kommunala bostadstillägg. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 som avser slopande av uttagsbeskattningen. Jag skall också säga några ord om fotvården. Vänsterpartiet har i sin reservation pekat på ytterligare en av de orimligheter som skattereformen fört med sig. Det är bra att vård är undantagen från momsplikt, men exemplet med fotvården visar att skatteomläggningen i sin helhet inte alls var så välgenomtänkt som man har rätt att kräva av en så genomgripande reform. Självklart skall all verklig sjukvård vara befriad från moms. I vår reservation föreslår vi att regeringen gör en översyn av vilken vård som skall omfattas av lagen om allmän försäkring. Med detta yrkar jag bifall till reservation 4. Ett stort område gäller momsen på persontransporterna. Förutom att momsen gör det dyrt att utnyttja kollektiva transportsätt -- det finns faktiskt exempel på att det i en normalstor stad blir billigare att ta bilen in till centrum än lokalbussen -- så strider ökade kostnader för kollektivtrafiken mot de miljö och trafikpolitiska målen. Utskottets motivering för moms på persontransporterna är också märklig. Återigen tycker jag att utskottsmajoriteten är ute och cyklar -- åtminstone bildligt talat -- när man skriver att det är nödvändigt med enhetlig och generell beskattning ur samhällsekonomisk utgångspunkt. Jag kan hålla med om att det är praktiskt och enkelt med enhetliga och generella regler, men det samhällsekonomiska resultatet har inget med regelverkets konstruktion att göra. Samhällsekonomins utveckling varken står eller faller med moms på t.ex. kollektivtrafik. Däremot kan det på lång sikt vara förödande för samhällsekonomin om vi får ett samhälle där man inte tar miljöfrågorna på allvar. Det borde vara självklart att de miljö och trafikpolitiska mål som vi har satt upp här i riksdagen också följs av handling och konkreta beslut som gör det möjligt att nå målen. Ett sådant konkret beslut skulle ha kunnat vara att undanta kollektiva persontransporter från moms. Jag yrkar bifall till reservation nr 11. En poäng i dagens debatt är att även om förslaget om slopad moms på kollektiva persontransporter i sin helhet inte går igenom, har vi chansen att göra ett regionalpolitiskt undantag genom att åtminstone undanta Gotlandstrafiken från moms. Även om jag själv bor långt från Gotland tycker jag att det vore ett lovvärt beslut. Jag vill därför yrka bifall till reservation nr 14. Fru talman! Slutligen vill jag också säga några ord om Sjöräddningssällskapet. Det har gjorts av tidigare talare också. Här finns det, som jag sade inledningsvis, i praktiken en majoritet för reservation nr 24 som har skrivits under av moderaterna, centern, vänsterpartiet och miljöpartiet. Om man läser betänkandetexten -- vi fick ett citat i föregående inlägg -- framgår det klart att utskottet inte ställer sig avvisande till kompensation för Sjöräddningssällskapet för de ökade kostnaderna som momsplikten medför. Det är precis detta som vår reservation handlar om. För att slippa ge efter för -- som jag anser -- ett bättre förslag, gömmer sig majoriteten bakom en formulering som lägger ansvaret för kompensation på Sjöräddningssällskapet. Vad är det för ordning? Om ni menar att Sjöräddningssällskapet skall kompenseras, varför kan vi då inte besluta om det här i kammaren i dag? Med tanke på alla skrivningar i övrigt i betänkandet om enkelhet och vad som är praktiskt och samhällsekonomiskt nödvändigt m.m. begriper jag inte varför ni vill krångla till just denna fråga. Det allra enklaste hade varit att medge fortsatt befrielse från moms, som några har krävt. Det näst enklaste måste vara att medge kompensation för momskostnaderna, och det finns det som sagt i praktiken en majoritet för. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation nr 24, och jag vädjar till socialdemokrater och folkpartister att göra detsamma.